Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson är förvånad över att jag de gånger jag uppträder i kammarens talarstol yrkar bifall till Kungl. Maj:ts propositioner. Det skulle se rätt underligt ut, om =socialdemokratiska riksdagsmän underkände en socialdemokratisk regering. Det är ett naturligt samspel som förekommer mellan regering och riksdagsgrupp. Skulle den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställa sig på samma sida som oppositionen, kan man fråga hur det parlamentariska livet då skulle te sig. I detta fall är det så att inte bara socialdemokraterna i utskottet sagt nej till herr Ferdinand Nilssons motion. Det har samtliga i utskottet gjort, även herr Ferdinand Nilssons egna partivänner. De har i så fall varit lika oförstående som vi andra. Det nya är inte, säger h rr Nilsson, att den här summan har kommit in. Men den fanns inte i m tionen. Att summan sedan är exakt de samma som finns i propositionen är i och för sig bra. Det innebär ju att i f åga om anslaget just nu till Länkröre sen är även herr Ferdinand Nilsson ”verens med oss andra. Det nya är, att an nu skulle besluta att av de ytterl gare medel, som genom spritbeskattnin en kommer in till statskassan, skulle an förslagsvis ta 2 procent till länkv rksamhet av ett speciellt slag. Det är de som utskottet enhälligt inte har ans t sig kunna acceptera.

Herr talman! Redan a herr Birger Anderssons inledningsord framgick att han hade missuppfattat ig. Jag sade inte att jag var Överras ad över att herr Birger Andersson altid instämde med Kungl. Maj:t. Jag sa e att jag inte var överraskad över det, y det är just vad jag är van vid. Det är en stor skillnad. Det var rätt — bar tvärtom, så att säga. Vidare har jag inte d parti här. Det var ingen het mot de egna partika herr Birger Andersson <+esterade när han sade att hans partik rater var så konstruerade att de i ala väder alla gånger röstade för Kun 1. Maj:ts förslag. Av sig själv känne man andra, men jag är inte säker p att herr Birger Andersson känner h la sin grupp. Jag har träffat självstän igt folk även där.

För herr git in något irekt hövligraternaå som Birger Andersson var det så främmande att man skulle kunna komma med ett sådant yrkande om förtroende för Kungl. Maj:t, att han missförstod även det. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande.

Herr talman! Vi har inom utskottet upplysts om att det utöver detta oförändrade belopp på 100000 kronor — som herr Werner anser vara för litet tilltaget — finns möjligheter att på annat sätt få medel till denna upplysningsverksamhet. Vi har ansett det i propositionen framförda förslaget vara godtagbart, och det har gjort att vi har yrkat bifall till detta förslag, men vi har inte ansett oss kunna tillstyrka motionerna utan stannat för att yrka avslag på dem. När det alltså finns medel på riksstaten och när det finns möjlighet att få ytterligare medel för detta ändamål, kan de angelägna önskemål som det här gäller tillgodoses. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Werner och jag förde en kort diskussion i denna fråga förra året. Då önskade kommunisterna att antalet tjänster skulle utökas med ytterligare sex stycken, sedan utskottet föreslagit en ökning med fem, Utskottet föreslår i år en ökning med sex tjänster, och nu vill kommunisterna öka till elva tjänster. Det verkar ungefär som så, att kommunisterna alltid ligger året före, och det är i och för sig inget ont att säga om det. En uppskrivning av antalet tjänster har emellertid ägt rum. Att utskottet har godtagit det förslag som regeringen stannat för innebär inte på något sätt att vi underkänner arbetarskyddets verksamhet. Vi är fullt medvetna om dess stora betydelse.

Och då väcks det väl en kommunistisk motion med yrkande om ytterligare fem—sex tjänster. Det är svårt att klara av en sådan där kapplöpning, där den ena parten alltid skaffar sig ett slags handikapp. Detta är kanske att raljera en smula, men jag vill med det sagda ha vitsordat att utskottet med allvar har behandlat detta spörsmål och efter en allvarlig prövning har ansett sig kunna godta vad som föreslås i propositionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under hänvisning till motionerna 1:603 och II: 747 vill jag framföra en del synpunkter i denna fråga då det gäller SJ och dess uppläggning av trafiken. Den kollektiva trafiken inom vårt land måste utformas på ett sådant sätt, att näringslivet oavsett var det är beläget skall kunna fungera på ett riktigt sätt. SJ har huvudparten av denna kollektiva trafik och därmed ansvaret för att denna trafik utformas så, att hela trafiksystemet fungerar normalt. De nedläggningar som SJ aviserat beträffande vissa järnvägslinjer ävensom indragningar av ett stort antal stationer gör att den kollektiva trafiken ej kan fungera på ett snabbt och tillfredsställande sätt inom landet. Tankegången hos SJ är att överföra trafiken på vissa järnvägslinjer till landsväg. Persontrafiken på vissa järnvägar skulle ersättas Kostnaderna för det allmänna kommer vid en sådan överföring att bli ganska stora, och på järnvägslinjer som aviserats skola nedläggas bantas trafiken ned på ett sådant sätt att trafikanterna ej kan utnyttja SJ. Detta inverkar i hög grad på SJ:s trafikinkomster. SJ siktar till att i stort bibehålla huvudlinjerna men att andra, icke lönsamma järnvägslinjer skall försvinna. Detta innebär att vissa städer och tätorter favoriseras, under det att andra orter kommer i ett markant sämre trafikläge. Verkan av denna SJ:s s.k. rationalisering av företaget är av den art, att där indragning av järnvägar sker, kommer företagen och näringslivet över huvud taget att bantas ned. Bygder som berörs härav kommer i ett dåligt läge. Näringslivet drabbas av stora kostnader för en eventuell omflyttning av industrier och personal till större tätorter och städer, som trafiktekniskt ligger bättre till. Jag kan inte underlåta att framhålla, att vi har ansvar för att näringslivet inom hela vårt land fungerar på ett riktigt sätt. I årets statsverksproposition föreslås ett anslag av 205 miljoner kronor till olönsamma järnvägslinjer och 9 miljoner kronor till olönsamma busslinjer för att trafiken skall kunna bibehållas och fungera normalt. Herr talman! Jag vill referera vad statsutskottet skriver i sitt utlåtande nr I och jag citerar: »Ääven utskottet har dock — vid sin prövning av förevarande motioner — funnit de långtgående planerna på nedläggning av järnvägsstationer ägnade inge allvarlig oro med tanke på konsekvenserna i olika avse. enden för närmast berörda bygder. En« ligt utskottets mening bör därför över. vägas huruvida inte ersättningen för drift av olönsamma järnvägslinjer bör utsträckas att gälla även sådana olönsamma stationer som Kungl. Maj:t efter framställning från berörda kommuner finner böra bibehållas. Då indragning av stationer i vissa fall kan föranleda lika betydande svårigheter för berörda bygder som nedläggande av bandelar synes det angeläget att Kungl. Maj:t också prövar formerna för fattande av beslut i hithörande ärenden. I enlighet med det anförda bör åt Kungl. Maj:t uppdragas att närmare överväga härmed sammanhängande frågor samt att för riksdagen framlägga därav föranledda förslag.» Herr talman! De här berörda frågorna angående en försämring av den kollektiva trafiken i vårt land är av den art, att de av SJ föreslagna åtgärderna ej kan accepteras. Kungl. Maj:t måste överväga dessa frågor och framlägga förslag för riksdagen, så att trafiken kommer att fungera på ett normalt sätt.

Herr talman! Under punkt 4 i detta utskottsutlåtande redovisas ett ovanligt stort antal motioner från samtliga partier. Det är väl »järnvägspartiet» här i riksdagen som har börjat agera, och fråga är om detta parti i alla delar känner sig bundet av 1963 års stora och alltid åberopade riksdagsbeslut. Alla dessa framstötar tyder emellertid på en stor oro och olust inför dagens trafikpolitiska situation. Inom stora delar av landet ställer man sig frågande — för att använda ett mycket milt uttryck — inför det fortsatta rationaliseringsarbetet inom statens järnvägar i den mån rationaliseringen tar sig uttryck i nedlagd järnvägstrafik eller indragna järnvägsstationer.

norra delen av Bohuslän. Skulle persontrafiken på norra delen av Bohusbanan komma att läggas ned utan annan ersättning än busstrafik på den nu befintliga Europaväg 6, blir följden en mycket allvarlig försämring av trafikservicen i området. Enligt det beryktade riksdagsbeslutet av år 1963 skulle en upprustning av vägnätet vara förutsättningen för nedlagd järnvägstrafik. Det finns dock bara ett alternativ till den hårt belastade E 6:an genom norra Bohuslän, nämligen en motorväg. Men det lär dröja, innan den i söder påbörjade motorvägen når den norra regionen. I det vägbyggnadsläge vi befinner oss i bör alla möjligheter ingående prövas, som kan medverka till att nedbringa landsvägstransporterna genom att bibehålla eller t.o.m. öka den spårbundna trafiken. Vår mening är den att det företagsekonomiska utfallet inte heller får isoleras utan bör inpassas i sitt samhällsekonomiska sammanhang. Med anledning av ovannämnda motioner har utskottet ganska ingående motiverat sitt ställningstagande, när det gäller ersättningstrafiken, och åberopar även i detta sammanhang 1963 års riksdagsbeslut, med all rätt måste jag säga. På denna punkt är nämligen de i riksdagsbeslutet antagna riktlinjerna helt acceptabla. Man vill gärna understryka uttalandet, att »arbetet med att helt eller delvis ersätta trafiksvaga bandelar med landsvägstrafik bör bedrivas med hänsyn till både bygdens behov och transportekonomiska faktorer». Att en tidskrävande vägupprustning måste föregå en järnvägsnedläggning förutsattes alltså redan i riksdagens uttalande år 1963. Nu är det fråga om den praktiska tillämpningen av detta beslut, inte minst när det gäller Västsverige med dess stora internationella genomgångstrafik. Alla vet hur sakta motorvägsbygget genom västra Sverige framskrider. Då reservation b under punkten 4 tar upp en del viktiga spörsmål, såsom transportbehov som inte kan tillgodoses med individuella transportmedel, glesbygdernas transportförsörjning och den lokaliseringspolitiska aspekten på trafikförsörjningen, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation b.

Herr talman! I motionerna I: 115 och II: 202 har yrkats att riksdagen skall uttala sig för att kommunblockens samarbetsnämnder upprättar förslag till kommunikationer inom blocken. Utskottet har besvarat motionerna, och jag tolkar utskottets skrivning som en rekommendation till kommunblocken att ägna kommunikationsbehovet inom blocken stor uppmärksamhet. Förutsättningen för att kommunblocken skall kunna samordna sina kommunikationer med riksbanenätet är att järnvägslinjerna får finnas kvar ut till glesbygdskommunerna, även om de inte ger full kostnadstäckning. Den av SJ förda trafikpolitiken att överflytta järnvägstrafiken till landsväg är jag liksom så många andra icke nöjd med. På många håll i vårt land finns icke fullgoda landsvägar som på ett tillfredsställande sätt kan bära den ökade trafiken. Tillåt mig att ta ett exempel från mitt eget län. Europaväg 6, som går genom Bohuslän, lär vara Sveriges mest trafikerade landsväg. Tyvärr är den både smal och krokig, och dagligen inträffar trafikolyckor. Vid sidan av E 6:an finns en fullt modern järnväg, som fyller alla krav på trafiksäkerhet. SJ bortser från dessa förhållanden och flyttar över trafiken från järnvägen till den förut hårt belastade landsvägen. Järnvägsstationerna stängs, och de resande hänvisas till hållplatser vid landsvägskanten utan skydd för regn, snö och kyla. är denna trafikpolitik i enlighet med 1963 års riksdagsbeslut, så tror jag att det finns all anledning ompröva beslutet. För att i någon mån trygga glesbygdernas trafikförsörjning är det nödvän digt att många av de järnvägar som nu anses olönsamma får finnas kvar. Den kostnad som detta medför för statskassan bör vi kunna bära. Jag kommer därför i voteringen att stödja reservationen b vid punkten 4 i utskottsutlåtandet, i vilken hemställes om utredning av vårt kommunikationsbehov.

Herr talman! Den målsättning för trafikpolitiken, som kommunikationsministern angett i huvudtiteln, torde inte möta några betydande gensagor. Ingen kan egentligen ha något att invända mot att denna målsättning anges vara »att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad». Vi motionärer har instämt i den målsättningen men samtidigt menat, att den i sig rymmer många svårbemästrade och framför allt för den enskilda människan känsliga avvägningsproblem. Vad vi genom våra motioner nr 113 i denna kammare och nr 157 i andra kammaren främst velat peka på är att genomförandet av den angivna målsättningen måste ske mot en samlad bedömning av alla faktorer inom hela transportapparaten och då inte minst under beaktande av dess roll på olika områden i samhället. Vi befinner oss i ett skede av samhällets utveckling där transportekonomin får en allt större betydelse inte minst för utvecklingen och bärigheten av vårt näringsliv, samtidigt som brister i eller betydande utglesning av transportservicen kan leda till miljöförändringar för stora delar av vårt land, förändringar som inte är vare sig avsedda eller önskvärda. Mellan dessa ytterligheter finns så hela mängden av problem, som naturligtvis vart och ett är svårbemästrat — det erkänner jag — men som tillsammans utgör den stora grupp av besvärligheter som man måste komma till rätta med eller i varje fall skjuta undan för att den trafikpolitiska målsättningen skall uppnås. I ett läge då transportpolitikens utveckling sålunda berör allt flera människor i deras dagliga värv är det, menar vi motionärer, angeläget att de samhällsekonomiska aspekterna ges ett ökat utrymme vid planeringen av olika åtgärder. Ytterligare överväganden rörande den framtida transportpolitiken bör alltså ske. Konkurrenssynpunkterna, som är ett avgörande inslag i den nuvarande transportpolitiken, = strävar ibland, kanske ofta, åt olika håll. Detta är inte bra med hänsyn till att samhället har att svara för de stora, tunga investeringarna inom trafiksektorn. Enligt vår mening finns det risk för kapitalförstöring om man vid investeringsplaneringen inte i tillräcklig omfattning beaktar det samspel som måste finnas mellan olika intressen, enskilda och statliga. Varje transportmedel bör utnyttjas där det ur samhällsekonomisk synpunkt gör den största nyttan. Investeringsbehovet för landets transportapparat bör bedömas samlat. Därmed kan man förebygga felinvesteringar. Överväganden av detta slag borde kunna ske inom den trafikpolitiska delegationen, som enligt departementschefens uttalande också kommer att få en del nya uppgifter av samordnande och samplanerande art. Herr talman! Det är svårt att riktigt bedöma hur utskottet sett på motionen, men efter några genomläsningar har jag kommit fram till att utskottet i stort är överens med motionärerna. Utskottet säger att vad motionen innehåller av konkreta uppgifter mycket väl kan inrymmas i de arbetsuppgifter som den trafikpolitiska delegationen redan erhållit. Med hänsyn till detta uttalande har jag inget yrkande.

Herr talman! Den starka inflyttningen från landsbygden till tätorterna i vårt land under de senaste tre, fyra decennierna har starkt påverkat kommunikationernas utveckling. I början av 1930-talet bodde mer än hälften av Sveriges befolkning på landsbygden — inom kort kommer 80 procent att bo i tätorterna och 20 procent på den egentliga landsbygden. Det har också skett en förskjutning mellan olika landsdelar. Allt detta har skapat stora problem på vissa kommunikationsområden. Järnvägarna, som förr var ryggraden i hela kommunikationssystemet, har numera inte på långt när samma betydelse som tidigare. Det är självfallet att när järnvägar läggs ned och stationer dras in upprör det folk i de orter som närmast drabbas av åtgärderna. Vid årets riksdag har vi en riklig flora av motioner på dessa områden. Jag tror att jag vågar säga, att utskottet har varit förstående när det gäller motionerna och haft klart för sig vilka svårigheter som möter bygdens folk när en järnväg eller en busslinje läggs ned eller en järnvägsstation dras in. Redan det förhållandet att en järnväg skall läggas ned innebär stora problem — en nedläggelse möts ju i de flesta fall av protester — men sedan tillkommer problemet att järnvägen skall ersättas med »fullgod landsvägstrafik», ett utiryck som flera talare har använt. Det är svårt att definiera ordet fullgod, men riktlinjerna för trafikpolitiken innebär i varje fall att en järnväg skall ersättas med, för att använda ett mildare ord, en tillfredsställande ersättningstrafik. De tidigare talarna har inte anmärkt så mycket på vad som sagts från utskottets sida. En fråga som har diskuterats åtskilligt är nedläggandet av järnvägsstationer. På den punkten har utskottet en mycket positiv skrivning. Utskottet förutsätter att en järnvägsstation inte skall kunna läggas ned av SJ sedan en kommun Sgjort framställning om att den skall vara kvar, utan beslut härom skall fattas av Kungl. Maj:t. Utskottet förutsätter också att hänsyn då skall tas till lokaliseringspolitiska synpunkter och till sociala synpunkter. Utskottets skrivning måste anses innebära en positiv inställning till en aktsam politik när det gäller frågan vilka järnvägsstationer som skall läggas ned. Utskottet har också sagt, att om det skulle visa sig att en järnvägsstation inte kan anses ekonomiskt motiverad bör man kunna tänka sig samma ordning som gäller beträffande järnvägar som fortfarande drivs men inte bär sig, dvs. att en särskild ersättning kan utgå så att stationen kan bibehållas. På den punkten har utskottet, synes det mig, gått så långt i sin skrivning att ingenting mer kan göras åt saken, åtminstone inte för ögonblicket. Jag vill i detta sammanhang ta upp en annan fråga, nämligen indragningen av busslinjer, en företeelse som börjar bli vanlig. Till årets riksdag har visserligen föreslagits 9 miljoner kronor till ersättning åt icke bärkraftiga busslinjer. Men denna ersättning är så utformad — anslagen under denna punkt kommer senare att behandlas — att den i åtskilliga fall inte på långt när kan täcka de förluster som uppstår för bussägarna. Det betyder att vi utan något särskilt beslut eller någon myndighets hörande får nedlagda busslinjer. Det betyder för den trakt, som berörs, en särskilt besvärlig situation, eftersom befolkningen egentligen inte kan appellera till någon. Om nämligen bussägaren inte anser en linje vara ekonomiskt bärkraftig så läggs busslinjen ned. Utskottet har i stort sett kunnat enas om sin skrivning. På en punkt har vi på vår sida emellertid inte kunnat acceptera utskottets förslag. Vi har därför fogat en reservation, betecknad b, till punkten 4. Utöver de 205 miljoner kronor som utgår som ersättningar för nedlagda järnvägar avses också 9 miljoner för nedlagda busslinjer. Den nuvarande ordningen är dock inte tillfredsställande. Det finns inte någon riktig översikt över vad som görs på trafikplanet. Utskottet har visserligen hänvisat till gotlandstrafikutredningen, kanaltrafikutredningen, utredningen angående modellplanering av transportförsörjningen i glesbygdsområden och andra utredningar, men vi reservanter anser att en verklig översikt och planering beträffande de olika regionerna inte föreligger. En sådan översikt är nödvändig för att det skall vara möjligt att väga olika trafikmedel mot varandra och få till stånd en god trafikförsörjning. Denna fråga kan inte anstå. Utvecklingen är så snabb på olika områden, att man inte kan nöja sig med att bara hänvisa till vissa utredningar. Kommunikationsfrågorna är så angelägna att en ordentlig planering över hela transportförsörjningen omedelbart bör göras. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation b, men i Övriga delar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som herr Bengtson redan har understrukit har först fjärde avdelningen och så statsutskottet vid behandlingen av de frågor, som vi nu diskuterar i riksdagen, enats i det väsentliga.

Vid behandlingen av de motioner, som tillstyrkes i reservation b, har utskottet hänvisat till riksdagens 1963 fattade beslut angående riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken.

Man kunde inte, sade man, bortse från att det fanns glesbygder som måste erhålla stöd av det allmänna, om anspråken på en rimlig kollektiv trafik skulle kunna tillgodoses. Riksdagen anslöt sig också till utskottets uppfattning att det krävdes en rationell samordning av investeringsverksamheten på trafikens område. Målsättningen var att skapa ett system, som innebar att de olika trafikanläggningarna och transportmedlen på bästa möjliga sätt kompletterade varandra. I riksdagsbeslutet underströks också, att man i större utsträckning än tidigare centralt och regionalt genom samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter och enskilda organisationer skulle samverka för att fortlöpande planera och verka för att genom olika åtgärder åstadkomma bästa möjliga trafikservice. Det som tagits upp i de motioner vilka berörs i reservationen b behandlades alltså egentligen redan i samband med 1963 års beslut i riksdagen om trafikpolitiken.

När denna senare fråga behandlades i riksdagen uttalades att åtgärder av samma slag som innefattades i stockholmsöverenskommelsen borde gälla även för andra områden än stockholmsområdet, om liknande situationer skulle föreligga. Av utskottsutlåtandet — som jag här 1 huvudsak refererar — framgår vidare att utskottet förutsatte att Kungl. Maj:t även i fortsättningen följer utvecklingen och centralt tar initiativ och medverkar i utredningsarbetet på berörda områden. Vidare har vi ansett att planeringen regionalt och lokalt på trafikområdet bör skötas i första hand av länsstyrelserna och planeringsråden i samverkan med andra regionala och lokala organ. När vi skrev på detta sätt menade vi att vi tillgodosett syftet med de motioner som föranlett reservation b. I denna reservation yrkas liksom i motionerna att riksdagen »hos Kungl. Maj:t hemställer om utredning och förslag i syfte att stimulera och samordna arbetet med upprättande av regionala transportförsörjningsplaner och på grundval av dessa belysa behovet av insatser från det allmänna för att trygga en tillfredsställande transportförsörjning». Vi menar att det redan pågår en intensiv verksamhet på detta utredningsområde. Jag för min del kan inte riktigt förstå att man behöver yrka på en särskild utredning för att utreda vad de utredningar och undersökningar som redan pågår håller på att utreda — det är egentligen det man yrkar. Det kan inte vara någon mening med att tillsätta sådana utredningar som inte kommer till resultat så snabbt att de kan leda till de praktiska insatser just nu som herr Bengtson talade om. Utskottsmajoriteten har därför inte kunnat finna anledning att tillstyrka en sådan utredning. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att riksdagen så sent som i december 1967 — alltså för inte så länge sedan — var inne på dessa frågor.

Det sade statsutskottet då. Vad som sedan har hänt ger enligt min mening ytterligare belägg för att det inte är aktuellt med en ny stor utredning.

Med anledning av utskottets skrivning och den ställning som riksdagen intog så sent som i december 1967 och vad som hänt sedan dess, vilket jag omnämnt, tycker jag att det inte finns några skäl som talar för en ny utredning på detta område. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan undra hur det är med samordningen på detta område när det enligt herr Perssons definition är så att man från vår sida velat påstå att man skall utreda vad alla utredningar håller på med. Jag tycker att det rätt bra karakteriserar vad som för siggår på detta område, och det framgår även av vad utskottet måst göra, när det skulle finna argument för att avslå motionen. Man har då tagit till så många bevisningar att man till sist har bevisat ganska litet. Man får snarare en känsla av att det är i högsta grad befogat att man finge en samordnande översikt och således gick på samma linje som föreslagits i reservationen b. Jag har gett vissa exempel där man har otillräcklig kontroll nu. Jag nämnde bussarna tidigare. Man kan visserligen ge statsbidrag till icke lönsamma busslinjer, men däremot har det allmänna ingen möjlighet att ta reda på när linjerna läggs ner. Detta är ett exempel på vad som nu inte är välordnat. När man åberopar saker som hänt för flera år sedan, har vi i reservationen sagt att det sker alltför litet. Det blir ingen verklig samordning på området. Vi har åberopat 1963 — det är fem år sedan. Men var och en, även talare bland motionärerna som varit uppe och talat här i dag, vittnar om att det inte råder någon riktig ordning. Här behövs att man verkligen ser till att en översiktlig planering för hur trafikbehovet skall fyllas på olika sätt i framtiden kommer till stånd. Det är därför som jag har yrkat bifall till reservation b under punkten 4.

Herr talman! Som motionär i detta ärende ber jag att få säga några ord. I ett flertal motioner från samtliga partier har påvisats de stora bristerna i den utveckling som skett efter 1963 års beslut. Praktiskt taget samtliga motioner har det gemensamt att man efterlyser en bättre planering och samordning. I denna debatt har ibland sagts att det är fråga om rationalisering av statens järnvägar till varje pris, men därvid har man bortsett från statens järnvägars naturliga samband med andra trafikorgan. Statens järnvägars lönsamhet eller icke lönsamhet kan inte ses som en isolerad fråga. SJ kan inte betraktas som ett företag som är oberoende av hur det går för andra företag. Man kan ställa frågan: Vad kostar en utökad trafik på våra landsvägar om det skall fortsätta så som det tycks vara fallet från statens järnvägars sida? Hela transportproblemet måste därför vägas samman till en samhällsekonomisk enhet. Det råder tydligen en ganska betydande brist i den praktiska samordningen. Låt mig, herr talman, få citera några rader ur Järnvägsmannaförbundets tidning Signalen, det sista numret: » Varje vecka rullar mellan 1700 och 2 000 ton järn ut på landsvägarna från Norrbottens järnverk i Luleå. En stor del av detta gods går till mottagare i Sydoch Mellansverige och en stor del går till kunder med spårförbindelse.» »Bilen är», fortsätter Signalen, »naturligtvis nödvändig om man skall kunna åstadkomma en god transportservice, men den måste nyttjas vettigt. Det får inte vara så att långtradaren går med rör från Varberg till Luleå — för det gör den — och tillbaka till Varberg med järn från NJA — för det gör den också — medan kapaciteten på godståget, som också rullar mellan Varberg och Luleå, inte utnyttjas. Att de privata åkeriföretagen med förtjusning engagerar sina transportresurser i objekt av det här slaget är naturligt även om det ur samhällsekonomisk synvinkel är beklagligt. Men att statens järnvägars eget dotterföretag, Aktiebolaget Svenska godscentraler dundrar fram med järnlast längs E 4:an från Luleå till Sydsverige är varken naturligt eller beklagligt. Det är nånting ännu värre.» Vidare säges följande: »Transporterna från Norrbottens järnverk är bara ett exempel, Liknande parallellkörningar förekommer överallt i landet och, i likhet med transporterna från NJA, är tendensen starkt ökande.» Det finns ju flera exempel på en så dan brist på samplanering och på dålig användning av våra transportresurser. I tidningen omnämnes också att byrådirektör Torsten Johansson på SJ:s försäljningssektion i Luleå upplyser om att statens järnvägar har goda möjligheter att ta hand om denna transport från Norrbottens järnverk. Det råder således ingen brist på rullande materiel i detta fall. Jag kan kanske också i detta sammanhang erinra om de trafikrisker som föreligger på landsvägarna. Det finns exempel på hur omkörning av långtradare på norrländska vägar under den senaste tiden har kostat många människoliv. Det är en annan fråga, herr talman, som jag också vill vidröra. Den gäller den till synes medvetna utsvältning av vissa järnvägsstationer som förekommer. Statens järnvägar tillämpar tre olika frakttariffer — de minsta stationerna använder en tariff, ett 50-tal mellanstora stationer använder en annan tariff och de största orterna, städerna, en tredje tariff. Det råder en ganska betydande skillnad mellan de olika tarifferna. Lämnar man in exempelvis 500 kg gods på en av de mindre stationerna för att skicka det 500 km, kostar det 591 kronor. Lämnar man in detta gods på en av de större stationerna, i en stad t.ex., kostar det bara 462 kronor, dvs. 129 kronor mindre att skicka godset samma sträcka. Detta står i uppenbar strid mot samhällets intresse för lokalisering. Det är inte nog med detta, utan om vi jämför den förändring som ägde rum vid årsskiftet, då taxorna höjdes, finner vi att den taxa som används vid de mindre stationerna höjdes mer än de övriga taxorna, åtminstone genomgående för de lägre viktsatserna. Det är inte att förvåna om en sådan politik så småningom leder till att trafikanterna vid de mindre stationerna finner sig föranlåtna att begagna andra trafikmedel. Då kommer man ju så småningom i den situationen att det inte längre är lön samt att hålla stationen i gång, och så slår man igen den. Herr talman! Jag finner det angeläget att denna fråga hålles vid liv. Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan med undantag av vad som föreslås i den med b betecknade reservationen. Det hade kanske varit önskvärt att komma med något positivt förslag, men eftersom mina önskemål blivit till hälften tillgodosedda, nöjer jag mig med ett sådant ställningstagande.

Herr talman! Först några ord om den blanka reservation som jag har avgivit till detta utlåtande. Den hänför sig till vad statsutskottet i sitt utlåtande nr 9 säger på sidan 17, där motionerna I: 601 och II: 741 behandlas. Motionerna yrkar, att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag till liberalisering av reglerna för taxinäringen samt till riktlinjer för statsbidragsgivning till taxitrafik i syfte att upprätthålla en god trafikservice i glesbygder. Nu har utskottet mycket kortfattat talat om att det pågår en försöksverksamhet och att man skall vänta på vissa saker i det trafikpolitiska reformprogrammet. Därför avstyrker man motionerna. När vi behandlade denna fråga i utskottet anmälde jag att jag i kammaren skulle framföra mina sympatier för vad dessa motioner yrkar. Då jag emellertid inte anser att de ligger inom statsutskottets område utan snarast inom tredje lagutskottets, har jag inte kunnat vara med om att ställa något yrkande, För att påpeka detta förhållande har jag fogat en blank reservation till utlåtandet. Jag har, liksom jag förmodar de allra flesta, full förståelse för att det har uppstått en stark oro här i landet då det gäller vår trafikpolitik. Jag är övertygad om att orsaken därtill i första hand är att statens järnvägar som bekant för inte så länge sedan gav ut sin skrift »Vad pågår och planeras inom SJ». Anledningen till att den över huvud taget kom ut — olycksfall i arbetet eller inte — lämnar jag därhän. Det har ifrågasatts om det kan vara rimligt att statens järnvägar nu frångår sin gamla metodik att bara lägga fram årsplaner för att i stället lägga fram en prognos som sträcker sig ända till år 1975. Skulle detta statliga affärsdrivande företag icke haft någon långtidsprognos, då är det enligt min uppfattning all orsak att kritisera verket. Nu har man haft en sådan, och jag utgår från att man har haft en även tidigare för internt bruk. Nu har den emellertid kommit ut till oss, och det är väl det som gör att vi i koncentrerad form så starkt upplever förändringarna inom statens järnvägar. När SJ efter den allmänna trafikutveckling som har pågått under ett stort antal år gör sina prognoser och efter dessa söker sig fram till ett slutresultat år 1975, så kommer man fram till att av nuvarande 13 000 km järnvägar 1 000 å 2000 km skall läggas ned. På återstående 11 000 å 12 000 km järnvägslinjer avser man att ha godstrafik, Persontrafiken skärs ned ytterligare till att endast omfatta 7 000 å 8 000 km. Detta förefaller vara enormt stora siffror. Får jag då påpeka att vi glömmer bort att man under årens lopp tagit en bit i sänder. Hittills har man successivt lagt ned 4000 km järnväg — och det har bara hörts små kvirrungar, om jag så får säga. När man gör denna nedskärning av våra nuvarande stationer, hållplatser och lastplatser — som finns till ett antal av cirka 2 500, av vilka 1100 är bemannade — och kommer fram till slutsiffror med i mitten på 1970-talet bara 200—300 bemannade stationer, så verkar detta naturligtvis oerhört drastiskt. Då glöm mer man bort att vi hittills har lagt ned 1200 stationer i Sverige. Bara under åren 1964—1967 har 400 bemannade järnvägsstationer lagts ned. Jag har velat nämna detta, herr talman, därför att vi måste se saken i sitt rätta sammanhang. Nu har vi haft dessa frågor om vår trafikpolitik, närmast föranledda av SJ, uppe till behandling här praktiskt taget varje år sedan 1963 års beslut kom till. Jag kan också, liksom de föregående talarna här har gjort, i stort sett uttala min tillfredsställelse med att vi på ett så stort antal motioner ändå har försökt diskutera oss fram och efter omfattande debatter i utskottets avdelning kommit fram till den skrivning som utskottet nu har avgivit. Jag gör det så mycket mer som vi konstaterar att vi för varje år som gått har fått nya erfarenheter. Vi har även på de punkterna lyckats ena oss kring förbättringar. Som herr Persson nyss har talat om fick vi en sådan förbättring till stånd så sent som i december föregående år, då vi fick en utökning av antalet parlamentariker i den trafikpolitiska delegationen. Det var ju ett önskemål som vi var ense om, och det har Kungl. Maj:t nu villfarit. Man kan väl säga att det i hela utlåtandet i princip bara finns en speciell reservation. Varför förekommer inte jag på den reservationen för högerpartiets del? Jag gör det inte, herr talman, av den enkla anledningen att vi under ett par års tid här har diskuterat 1963 års trafikpolitik. Vi har varit med om att genomföra den första etappen, och vi har fått redovisat resultatet av denna första etapp i 1963 års beslut, och det resultatet har befunnits vara positivt och klart. Vad gör vi i dag? Vi genomför för närvarande etapp nr 2, men vi är ännu inte framme vid den tidpunkt då etapp nr 2 skall vara slutförd, nämligen den 30/6 detta år. Det är klart att var och en av oss har smärre erfarenheter, men vi har dem icke belysta på samma sätt som i fråga om första etappens resultat. Skall vi följa 1963 års beslut så är avsikten i princip att vi i mitten av detta år skall dra i gång etapp nr 3. Kan man då säga att 1963 års beslut har varit så galet i alla hänseenden? Och skall man nu börja rycka upp detta och rota i det hela på alla möjliga sätt?

Det är inte heller vilka som helst som har lämnat detta svar. Det är framför allt Näringslivets trafikdelegation. Jag tilllåter mig att nämna vilka organisationer som är representerade i denna trafikdelegation. Det är Handelskamrarnas nämnd, Sveriges grossistförbund, Statens hantverksoch industriorganisation, Sveriges industriförbund, Kooperativa förbundet, Sveriges köpmannaförbund och Sveriges lantbruksförbund. De har med sig adjungerat företrädare för Sveriges allmänna exportförening, Sjöassuradörernas förening, Folksam och Skogsbrukets motortransportkommitté. Dessa organisationer har hela tiden sagt att även de vill avvakta resultatet av andra etappen innan man tittar närmare på hela frågan. I den uppfattningen har vi väl i stora stycken kunnat instämma under de senaste två åren. Jag kan likväl inte inse att det kan vara skäl att nu följa reservation b — av det enkla skälet att jag måste ställa frågan: Vad skall vi utreda? Vad har vi för underlag att nu sätta i gång och utreda något mer på? Det underlag man måste ha för att kunna bedöma trafikpolitiken längre fram i tiden skall ju skaffas fram av en del av de utredningar som herr Persson nämnde och som nu pågår. Herr Persson nämnde emellertid inte alla utred ningar i detta sammanhang. Var har vi bilskatteutredningen? Var står vi i den kanske mest väsentliga frågan, nämligen kostnadsansvarighetsprincipen? Varför inte koppla in en annan utredning som är mycket väsentlig i detta sammanhang, nämligen hamnutredningen i fråga om sjötrafik? Har vi inte detta underlag, kan vi aldrig ta ställning till hur vi skall ha det med spårbunden trafik på våra järnvägar eller med landsvägstrafik. Denna samordning — som vi alla är ense om måste till — kan vi inte uppnå med mindre vi har dessa grundläggande elementa för att kunna göra en riktig bedömning av hela vår trafikpolitik. Detta gör att jag anser att vi måste avvakta. Jag vill också, herr talman, poängtera att min förhoppning kanske inte riktigt stämmer överens med vad herr Fritz Persson sade att en sådan utredning kommer att ta lång tid. Det vore beklagligt, ty ju längre in i framtiden vi skjuter på att skaffa detta underlag, ju större svårigheter kommer vi att få med att möta problemen. Jag är övertygad om att vi så småningom måste se över 1963 års beslut. Handlar vi inte vettigt här, kan vi komma i en sådan tvångssituation som Västtyskland och som man håller på att komma in i i hela Västeuropa. Det är väl ingen som önskar en sådan utveckling. Jag anknyter till vad herr Erik Filip Petersson nyss sade och vill påpeka att mig förefaller hans transportkalkyler orimliga. Kalkylen för sträckan mellan min gamla hemstad Varberg och min nuvarande nabostad Luleå verkar egendomlig. Men vi har helt enkelt inte haft klart för oss de olika frakttarifferna på vägar och järnvägar; underlaget härför är vad vi saknar. Jag vill uttala den förhoppningen, herr talman, att detta underlag snarast möjligt ställs till vårt förfogande. Då kan vi på nytt ta upp frågan och diskutera hur vi skall ha det med 1963 års trafikpolitiska beslut.

Herr talman! Jag gör endast den reflexionen i anledning av herr Strandbergs anförande om att det bör finnas ekonomiska utredningar före förändringarna på detta område. Jag frågar mig om SJ verkligen har sådana för sina förändringar. Vet man vad det kostar att flytta över trafik på landsvägar och att samtidigt lägga ned järnvägslinjer och stationer? Vidare gör jag den reflexionen att, om man väntar några år med att angripa problemen, så har statens järnvägar då troligen lagt ned 800 stationer, och då är det inte mycket mer att resonera om sedan. Riksdagen bör därför handla nu.
Herr talman! Den farhåga som herr Erik Filip Petersson har uttalat, att vi skall dröja så länge med att angripa problemet att SJ hunnit lägga ned 800 stationer, vill jag helst inte se förverkligad. Jag tror vi är överens på den punkten. Men tillåt mig också, herr talman, att påpeka vad vi skrev i statsutskottets utlåtande nr 146 år 1966 då det gäller nedläggningsprinciperna och handläggningen av dessa frågor. Jag glömde bort att nämna den saken i mitt föregående anförande.

Herr talman! Jag vill först till herr Strandberg säga att jag inte nämnde bilskatteutredningen eller kostnadsansvarighetsprincipen i mitt tidigare anfö rande, ty jag tänkte att jag skulle ha något över att säga i denna replik. Nu har emellertid herr Strandberg redan nämnt dessa saker som ytterligare ett skäl till att man inte nu bör tillsätta en ny utredning. Det förhåller sig precis så som herr Strandberg säger att även detta måste klarläggas, innan man över huvud taget kan ha något underlag för att bedöma de kostnader som belöper sig på den ena eller den andra transportgrenen. När man har det underlaget är jag överens med herr Strandberg om att man snabbt skall försöka komma till ett resultat. Jag vill också att de här utredningarna snabbt skall komma till ett resultat och har aldrig uttalat något annat i det avseendet. Så vill jag säga till herr Bengtson att det kan väl inte vara rimligt att påstå att det nu pågår så mycket utredningar och dylikt, att ingenting blir gjort och att man därför skall tillsätta en ny stor utredning. En sådan argumentation finns det ingen anledning att bemöta, och jag tror inte den innehåller något av värde. Men när herr Bengtson säger att ingenting har blivit gjort vill jag peka på ersättningen för olönsam trafik till järnvägarna och bidragen till busslinjerna. Vi har tagit bort tillståndstvånget när det gäller att samåka i bil till skolor och arbetsplatser, vi har fått trafikdelegationen utökad och dessutom pågår det arbete som jag förut nämnde. Jag tycker att detta är så mycket att det räcker. Till herr Erik Filip Petersson vill jag säga, att det är hårda anklagelser han kommer med mot järnvägsstyrelsen. Beror det möjligen på att SJ nu har fått en lekmannastyrelse? Jag vet inte om herr Petersson har någon partivän i styrelsen. Jag vet dock att där sitter en mittenbroder. Herr Petersson kan tala med honom. Det skulle vara intressant om denne person kunde upplysa herr Petersson om hur SJ sköter sin verksamhet.

En sådan beskyllning ville Landsorganisationen mycket hårt brännmärka. Landsorganisationen ansåg att bakom denna propaganda låg inte någonting av verkligt värde. Jag blev under denna debatt ytterligare stärkt i min övertygelse att ett bifall till reservation b egentligen inte innebär att man når några resultat på detta område. Jag är mera övertygad nu efter diskussionen än jag var när den började. Ändå har vi suttit så länge i statsutskottets fjärde avdelning och behandlat denna fråga. Jag vidhåller naturligtvis, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Trots de många utredningar som här är nämnda har SJ satt i gång med en nedläggningsverksamhet. Vi fick ju i höstas en plan över vad som skulle hända fram till år 1975. Det förefaller därför som om det utredningsarbete som är i gång inte har någon inverkan på nedläggningsverksamheten. SJ synes inte vänta på och ta hänsyn till någonting som kommer fram vid utredningarna, utan SJ tycks ha sin plan klar för hur man skall handla.

Herr talman!

191 innebar en mycket långtgående liberalisering. Man kan säga, att den principiella huvudinriktningen var, att varje trafikgren skulle bära sina egna kostnader samt att konkurrensfaktorn skulle vara ett viktigt inslag. Det skulle alltså här vara fråga om konkurrens på lika villkor. Där kan man dock i dag ställa upp vissa frågetecken. Betalar i dag den tunga landsvägstrafiken sin del av kostnaderna för det ökade kravet på ombyggnad och nybyggnad av vägnätet? Till detta kan läggas de starkt ökade riskerna för trafikolycksfall som denna tunga trafik innebär. I detta sammanhang kan man inte heller blunda för de avgaser och luftföroreningseffekter som den ökade biltrafiken medför. Samhällsekonomiskt måste man väl också ta med i beräkningen det ständigt ökade behovet av importerat bränsle, dvs. bensin och oljor. Jag har svårt att se att det i dag råder konkurrens på lika villkor.

Transportpolitiska delegationen, som numera fått ett förstärkt politiskt inslag, synes därför var ett lämpligt forum att ta upp de i motionerna anförda synpunkterna och frågeställningarna. Nu har utskottet sagt att det i sina tidigare uttalanden tillgodosett motionärernas syften och att motionerna inte behöver påkalla någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Det är motionärernas förhoppning att deras synpunkter skall beaktas av den transportpolitiska kommittén. Jag nöjer mig därför med statsutskottets uttalande, men jag lovar att återkomma, om resultatet icke blir tillfredsställande. Herr talman! För dagen har jag intet yrkande.

Herr talman! Jag vill helt kort kommentera motionen nr 350 i denna kammare. I motionen begärs utredning om en regional trafikservice samt om statsbidrag för denna. Jag borde kanske inte orda så mycket om motionen utan i stället vara stolt över att utskottet ägnat den mer än en sida i sitt avstyrkande yttrande. Emellertid finns det vissa synpunkter som jag inte kan underlåta att ta upp. Utskottet talar om att ett kommunalt engagemang är ofrånkomligt, och det tror jag också. Kommunblocken måste se till att invånarna får en ordentlig trafikservice in till tätorterna. Frågan är vad den servicen skall kosta kommunerna. Vilka statsbidrag kan glesbygdskommunerna få till sin trafikverksamhet? Kommunerna har redan mist sitt 80-procentiga statsbidrag till skolskjutsarna, och jag vill minnas att i den hanteringen förlorade glesbygdskommunerna mest. Vidare talar utskottet om att landstingen borde kunna tänka sig att ta upp trafikfrågor. I Malmöhus läns landsting, som jag tillhör, har en motion väckts med förslag i den riktningen, och med anledning därav har en utredning signalerats för att klarlägga, huruvida landstinget bör ingripa på det här området. Enligt min mening kan det inte vara en uppgift för landstingen att ta itu med kommunikationsfrågor. Jag tycker att landstingen har mer än nog av uppgifter att syssla med — kostsamma sådana. Med hjälp av taxi kan man lösa transportproblemen för sjuka och gamla, har det sagts, men det är också en kostnadsfråga. Dessutom är det fler än de sjuka och gamla som måste ha service i kommunerna och inom kommunblocken. Med det resonemang som utskottet här för kommer faktiskt den enskilda människan i kläm, och det blir glesbygdernas folk som förlorar på detta. För att dessa stora kommunblock skall kunna fungera skapligt tvingas man att åstadkomma en trafikservice. Vad kan då göras? Ja, man har börjat upprätta privata trafiklinjer. Nu kommer alltså de privata trafiklinjer att återuppstå som SJ på sin tid köpte in för att lägga ned. Herr talman! Man kanske så småningom kan konstatera att cirkeln är sluten. Vad SJ visat sig inte kunna klara upp får den enskilda företagsamheten lov att försöka klara.

Herr talman! När 1963 års proposition presenterades här i riksdagen uttalades tillfredsställelse från alla håll. Det fanns talare som var beredda att överlämna några rosor till kommunikationsministern för de utomordentligt djärva grepp som då togs. Vad är det egentligen som hänt sedan dess? Det är väl att statens järnvägar i sin verksamhet försökt genomföra de beslut som riksdagen fattat. I 1967 års proposition anmäldes att trafikdelegationen hade avlämnat en rapport om hur den första etappen slagit ut i praktiken. Vid det tillfället restes ingen erinran i kammaren. Inte heller restes någon erinran mot rapporten från en arbetsgrupp om arbetet med att åstadkomma frekventa tidtabeller, konkurrenskraftig förbindelsetäthet, tillfredsställande reshastigheter osv., samtidigt som man försökte minska de personella insatserna.

Detta är nödvändigt om vi skall hålla fast vid den målsättning man var överens om, nämligen att det hela skall ske under lika konkurrens och på ett affärsmässigt sätt. Det rör sig här om åtgärder av precis det slag som alla andra företag genomför i sin verksamhet och som då anses vara fullt i sin ordning. Denna tekniska utveckling, säger man i propositionen, kan väntas leda till att vi kommer att behöva tio eller tolv trafikcentraler i fortsättningen. Det är anledningen till att en hel rad av de stationer, som var nödvändiga när järnvägarna gjorde sitt intåg här i landet, nu blir obehövliga. Jag skulle vilja fråga kritikerna: Menar ni att man skall upprätthålla dessa stationer, som inte behövs för trafiken och som är olönsamma, även om trafiken kan ordnas tillfredsställande på ett annat sätt? Och det är vi ju alla överens om att man skall göra. Flera här är oroliga för utvecklingen i fråga om järnvägen. Man skulle vilja fråga: Är de beredda att gå ifrån den principiella ståndpunkt som intogs år 1963. Såvitt jag förstår är de inte beredda att göra det. Man får i olika sammanhang höra deklarationer om att principen är riktig. Det sägs att man visst ingenting har att invända mot att SJ för en affärsmässig politik, men man är tveksam när det gäller de praktiska konsekvenserna. Man måste väl ändå bestämma sig för vilken politik som skall föras. Är man missnöjd med det sätt på vilket nedläggelserna sker? På den punkten vill jag hänvisa till att nedläggningsärendena föregås av en mycket noggrann prövning. I det arbetet är både vägverket, arbetsmarknadsstyrelsen och Näringslivets trafikdelegation inkopplade. Länsstyrelser, kommunala myndigheter och andra får tillfälle att på sammanträden och konferenser framföra sina synpunkter. En nedläggelse kommer alltså inte till stånd så där bara på en höft. Vi inom utskottet har ansett att denna ordning innebär en garanti för att dessa svåra ärenden blir prövade och belysta från olika utgångspunkter. Den trafikdelegation, som jag nyss nämnde, har dessutom fått en förstärkning. Herr Strandberg berörde också denna delegation och redogjorde för vilka myndigheter som där är representerade. När det gäller frågan om indragning av järnvägsstationer har utskottet gått motionärerna till mötes. Vi är på det klara med att många kommuner härvidlag kan komma i ett bekymmersamt läge. Det är alldeles självklart att om ersättningsskyldigheten från statens sida skall utvidgas till att gälla även ur trafiksynpunkt obehövliga, olönsamma stationer, måste vi acceptera att ersättningsfrågan bedöms med en viss restriktivitet. Det kan inte komma att gälla andra än specialfall, där svårigheterna och olägenheterna är starkt dokumenterade. Vi har velat öppna en direktkontakt mellan kommunerna och Kungl. Maj:t, som gör det möjligt för kommunerna att argumentera i dessa frågor utan omvägar och som samtidigt skapar en garanti för att inte andra ärenden kommer till prövning än de som är särskilt väl underbyggda,. Jag kan inte förstå annat än att en sådan ordning är en fördel för kommunerna. De som är missnöjda med den här andra proceduren, som jag talade om, när det gäller nedläggningar av järnvägslinjer bör inte ha särskilt svårt att ansluta sig till majoritetens förslag. Det måste dock naturligtvis i sina praktiska detaljer prövas av Kungl. Maj:t innan det sätts i tillämpning. Herr Wirmark och fler med honom ifrågasätter om vi verkligen nu har den trafikpolitik som talades om 1963, nämligen en konkurrens på lika villkor mellan transportgrenarna. Nej, men detta, herr Wirmark, var ju en målsättning; ingen har sagt att vi har nått den målsättningen. Här finns en bilskatteutredning och andra utredningar som skall ge oss underlaget för att nå en sådan målsättning. Alla torde vara på det klara med att det råder oro ute i bygderna i samband med järnvägsnedläggelser. Det är naturligt att de människor som berörs av de konsekvenser som denna omläggning av trafikpolitiken i praktiken för med sig kan vara missnöjda. Men jag skulle vilja fråga: Kan det inte möjligen till stor del bero på att de inte har blivit informerade om de ekonomiska sammanhangen? Om människor får reda på att vi har tåg som kör med halvtomma vagnar och att vi har stationer där man inte har annan sysselsättning än att sälja biljetter osv., har jag svårt att föreställa mig att det inte skall gå att övertyga flertalet om att den politik som vi nu försöker genomföra ändå är ekonomiskt vettig. Man talar om att järnvägen är hela folkets järnväg. Ja, det är den, men hela folket får ju också vara med om att betala den.

Herr talman! Jag skulle bara vilja ställa en mycket kort fråga. Fru Wallentheim talade om att hon förstod oron ute i bygderna inför dessa nedläggningar. Antag att det nu kommer en person till mig och talar om att det nu är fråga om att stationen nå hans ort skall läggas ned.

Då är hans station utraderad. Skall jag då säga honom att det skall han inte vara ledsen för, ty det kommer en fortsättning, det kommer en tredje etapp?

Herr talman! Jag skall gärna svara på den direkta fråga som har ställts till mig, särskilt som herr Axel Andersson tydligen inte är riktigt insatt i det han talar om, nämligen etapperna. Frågan om nedläggning av en eller annan järnvägsstation har inte ett dugg med någon etappuppdelning att göra. Vad vi nu genomför är ett visst system, som vi bestämde 1963 och som skall vara slutfört i mitten på detta år. Vad som skall följa, under förutsättning att Kungl. Maj:t förelägger oss en proposition, är en liberalisering av bl.a. lastbilsrörelsen, och detta har inte något samband med frågan om nedläggning. Herr Andersson kan svara den som kommer och frågar om stationen skall läggas ned, att han kan vända sig till sina kommunala myndigheter, ty de har varit inkopplade i frågan om nedläggning långt innan den över huvud taget blivit föremål för prövning.

Herr talman! Både herr Persson och fru Wallentheim har talat om den tillfredsställande situation vi har. Man kan då inte undgå att undra över att det föreligger en socialdemokratisk motion med en stor mängd undertecknare som inte varit fullt så nöjda och belåtna, även om en del av dem i dag snällt har gått upp och betygat att det visst var bra som utskottet skrivit. Och så har man nöjet att hänvisa till en motion som väckts vid årets riksdag. Herr Strandberg talade om de olika utredningarna som pågår, bilskatteutredningen o. s. v., och det är väl riktigt. Men han tog sedan inte precis ställning i princip till frågan huruvida det behövdes regionala planer och en översiktligare behandling av frågan. Den frågan kan man, ansåg han, ta ställning till när utredningarna föreligger. Herr Fritz Persson hakade på resonemanget om bilskatteutredningen och andra utredningar och anförde det som motivering. Men utskottet har ju inte anfört detta utan visat på en hel rad andra saker som gör att man anser att det inte behövs någon ytterligare utredning. Det är sant som fru Wallentheim sade, att 1963 års plan fick rosor när den lades fram, men det har gått fem år sedan dess. Då frågar fru Wallentheim: Vad har hänt sedan dess? Det har hänt mycket under den tiden. Det har hänt en mängd negativa saker, som oroar folk ute i bygderna. Järnvägar har lagts ned, järnvägsstationer har kommit bort, till och med busslinjer har kommit bort. Det har hänt ganska mycket som inte direkt berörs av planen men som upprör människorna i högsta grad. Vi har fått en rapport från etapp nr 1, men vi har inte fått någon rapport från etapp nr 2. Sedan frågade fru Wallentheim: Kan man upprätthålla järnvägsstationer som inte är ekonomiskt bärkraftiga? Ja, det är just det som vi skrivit i utskottets utlåtande — som fru Wallentheim själv står bakom — att man kan ta samma hänsyn i det fallet som man gör när det gäller järnvägar som inte är bärkraftiga. Man menar att om de är nödvändiga för bygden, kan man skjuta till de pengar som SJ behöver för att kunna ha kvar järnvägen. Samma system är det meningen att man eventuellt skall kunna tillämpa för stationer som inte är fullt ekonomiskt bärkraftiga. Det står i utskottets utlåtande, vilket, som jag sade, fru Wallentheim själv är med på. Fru Wallentheim sade slutligen att oron kan bero på att man inte har reda på de ekonomiska sammanhangen. Det kan likaväl bero på att man har alltför väl reda på de ekonomiska sammanhangen och är förundrad över den politik som föres. Det finns nog all anledning att bifalla reservationen, så att vi får till stånd en mera konsekvent planering på hela det trafikekonomiska fältet.

Herr talman! Fru Wallentheim frågade om man inte vill hålla med om att statens järnvägar skall drivas efter affärsmässiga principer. Jag tycker att vi bör kunna vara med om att SJ skall drivas efter affärsmässiga principer och efter så goda ekonomiska principer som möjligt, men jag vill betrakta statens järnvägar som en integrerande del av hela vårt kommunikationssystem. Därav följer också att jag åtminstone för min egen del inte vill betrakta det som något alldeles självklart att statens järnvägar strikt skall gå ihop, om man nu får använda det uttrycket. Vårt samhälle lägger ju årligen ner stora summor på nybyggnader, förbättring och underhåll av våra landsvägar, men jag har inte märkt att det är någon som kräver att statens vägverk skall lämna någon redovisning om det ekonomiska utfallet av dessa investeringar. Om man ser SJ som en del av vårt trafiksystem, tycker jag att man har rätt att ställa sig skeptisk till att just denna del av vårt kommunikationssystem nödvändigtvis ekonomiskt skall gå ihop. Med detta har jag ingalunda sagt att det är likgiltigt vad det ekonomiska resultatet av statens järnvägars verksamhet blir. Tvärtom. Men jag ville med detta bara förklara att jag anser att järnvägens roll vid lösningen av samhällets trafikproblem bör preciseras klarare än vad som hittills skett och att detta inte skall betraktas som ett exklusivt problem som endast rör statens järnvägar. Sedan får vi ta med i beräkningen att det i detta land bedrivs en lokaliseringspolitik framför allt inom våra mera glesbefolkade områden, och där spelar statens järnvägar en mycket stor roll. Där tillkommer ett samhällsintresse av en annan art, delvis av psykologisk natur. Indragning av järnvägar och stationer betraktas som en ödeläggelse och en utarmning av en bygd. Man kommer inte ifrån det, och denna aspekt ger oss anledning att vara försiktiga i detta sammanhang. Det är givetvis inte möjligt att precisera ett program för en framtida järnvägspolitik utan vidare, men jag kan inte komma ifrån att de propåer som statens järnvägars ledning offentliggjort är oroande och alarmerande. Därför tycker jag att frågan om hur denna politik skall utformas och om hur statens järnvägar skall inordnas i samhällets kommunikationssystem är en mycket stor fråga som griper in på alldeles för många och viktiga samhällsområden för att den skall kunna avgöras enbart utifrån järnvägsstyrelsens egna begränsade bedömningar.

Förra onsdagen meddelade jag kanske något lättsinnigt att det beslutats att det inte skulle hållas något arbetsplenum fredagen den 22 mars. Det beslutet står naturligtvis fast. Men med hänsyn till att dagens debatter har tagit väsentligen längre tid än vad åtminstone jag själv hade beräknat, vill jag inte utesluta att det blir fortsatt arbetsplenum i morgon efter utrikesdebatten — förmodligen i morgon kväll. Jag ber vidare att få göra ett meddelande angående plena på de fredagar som återstår före påskuppehållet. Ett stort antal ärenden kommer att föreligga till behandling i kamrarna onsdagen den 27 mars och onsdagen den 3 april.

Herr talman! Av de investeringsanslag som Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att för budgetåret 1968/69 under luftfartsverkets fond anvisa med ett belopp av 17300000 kronor, avses för projektering av banor m.m. för den nya flygplatsen i malmöregionen ett belopp på 1,3 miljon kronor. I gällande riksstat har för innevarande budgetår redan anvisats 13,5 miljoner för markförvärv för samma flygplats. Fastän platsen är anonym i utskottsbetänkandet gäller det det s.k. Sturupsprojektet sydost om Malmö. Tanken är att Sturupsflygplatsen om några år skall ersätta Bulltofta som bas för inrikesoch chartertrafik. Att Bulltofta av myndigheterna anses olämplig för framtiden beror på bullerstörningarna, särskilt vid användning av jetplan. Ett preliminärt avtal föreligger mellan staten å ena sidan och Malmö stad och landstinget å den andra. Ärendet har varit ute på remiss, och det har visat sig att meningsskiljaktigheterna varit betydande, icke minst på det lokala planet. Bl.a. har man protesterat från naturskyddshåll. Men det har också gjorts gällande att läget är olyckligt ur kommunikationssynpunkt och att det är en alltför lång markförbindelse till Malmö stads centrum. Veterligen har Kungl. Maj:t ännu inte träffat något slutgiltigt avgörande i ärendet. På den allra sista tiden har en händelse gjort, att ärendet i viss mån kommit i en ny dager. Jag syftar på det initiativ som tagits för att förbereda regeringsöverläggningar med Danmark rörande en storflygplats på den danska ön Saltbolm i förening med en fast förbindelse över Öresund just via Saltholm i Malmö-Köpenhamns-läget. Frågan om ett dylikt storflygfält på Saltholm omnämnes i statsutskottets utlåtande såsom i hög grad aktuellt. Med hänsyn till Nordiska rådets rekommendation kan man väl räkna med att ärendet kommer att slutgiltigt avgöras redan detta år av de nordiska parlamenten.

Det kommer att bli lättare att med motorfordon komma dit och att ta sig därifrån. Detsamma gäller för chartertrafiken. Resultatet kan bli att Sturup efter några år överges av denna flygtrafik och till äventyrs endast blir en avlastningsoch reservflygplats, en satellitflygplats till den stora flygplatsen Saltholm. I så fall kan det ju vara fara värt att de 100 miljoner kronor, som totalt avses bli investerade i Sturupflygplatsen, mer eller mindre blir en felinvestering. Det skulle ur den synpunkten måhända förligga skäl för att ha Bulltofta kvar något längre. Med reducerad trafik där skulle bullerstörningarna sannolikt bli mindre besvärande. Det kommer också an på de nya, kanske mindre bullrande plan som kan komma till användning i fortsättningen. Jag är medveten om att en viss icke obetydlig tidsskillnad kommer att föreligga för de olika flygplatsernas färdigställande. Sturup skulle bli färdigt 1973 och Saltholm omkring 1980. Men det kan ju knappast vara av avgörande betydelse. Det kan enligt min mening inte vara förenligt med sund ekonomi att bygga en så stor och dyr flygplats endast för några års tid. Herr talman! I det läge som frågan nu kommit i ställer jag inget yrkande.

Felinvesteringar måste undvikas.

Herr talman! Jag tänker inte instämma i föregående anförande. Jag tror däremot att det finns anledning att säga några ord i anledning av vad herr Jacobsson har yttrat. Jag vill erinra om att man nere i Skåne, framför allt i Malmö med omnejd, livligt diskuterat lämpligheten och riktigheten av att denna flygplats förläggs till Sturup. Vi har vid fem olika tillfällen i Malmö stadsfullmäktige diskuterat denna fråga med alla de utgångspunkter som funnits i diskussionen både tidigare och nu, och vi har praktiskt taget enhälligt varje gång tillstyrkt att flygplatsen skall få ungefär den belägenhet som nu föreslås. Samma sak har diskuterats i Malmöhus läns landsting, som är den andra lokala, betalande parten. Där har också en övervägande majoritet av tunga sakskäl uttalat sig för den föreslagna förläggningen till Sturup. Redan nu är bullerproblemet i det närmaste olidligt över vissa delar av Malmö. Bulltofta flygplats ligger alldeles intill den nya och tidigare bebyggelsen, och bullermattan sträcker sig praktiskt taget över en tredjedel av stadens bostadsbebyggelse. Här har vidare sagts att från kommunikationssynpunkt skulle det vara bättre med en annan förläggning av flygplatsen. Det kan vara riktigt. Jag erkänner gärna och villigt att om man kunnat välja ett alternativ som tidigare diskuterats, nämligen att förlägga flygplatsen strax sydost om Eslöv, hade det ur många synpunkter varit bättre. Förutsättningen för att en flygplats skall förläggas dit är emellertid att man flyt tar bort flygskolan från Ljungbyhed. Ännu har ingen lyckats berätta för oss var man skall ta de 200 miljoner kronor som det kostar att flytta flygskolan från Ljungbyhed. Det andra argumentet att flygplatsfrågan skall ses i det stora sammanhanget och kopplas ihop med Saltholmsprojektet låter väldigt bestickande men är inte så korrekt som herr Jacobsson nyss försökte göra gällande. Sturup och Saltholm är nämligen inte två alternativ som stöter mot varandra, ty man har både på svensk och dansk sida kommit tämligen väl överens om att båda flygplatserna behövs, oavsett om Saltholmsprojektet förverkligas eller vi får en flygplats vid Kongelunden eller om Kastrup blir kvar. Under alla omständigheter behövs ett flygfält på den svenska sidan, och det kan inte ligga där Bulltofta för närvarande ligger. Jag har alltså, herr talman, inte heller något yrkande men vill i likhet med herr Gösta Jacobsson säga till kommunikationsministern och hans medbhjälpare: Låt oss i rimlighetens namn inte ha bullret kvar i förhoppning om att Saltholm skall byggas ut om 15 år. Det blir olidligt för malmöborna att i 10 kanske 15 år ha en högbullrande flygplats alldeles inpå knutarna.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det är riktigt som herr Arne Pettersson säger att hela frågan om Sturupflygplatsen åtskilliga gånger har behandlats i Malmö stadsfullmäktige och att man bundit sig ganska hårt för den placeringen av flygplatsen. Det är emellertid underligt att man skickat ut ärendet på remiss från kommunikationsdepartementet. Det tyder ju på att valet av plats trots allt vad som förevarit icke kan vara helt spikat. En ny avgörande faktor har kommit med i bilden genom att statsmakterna både i Sverige och Danmark kommer att engagera sig mycket hårt i detta problem och för storflygplatsen på Saltholm. Av handlingarna från Nordiska rådet framgår att båda länderna kommer att engagera sig i denna sak. Det är inte bara flygplatsen som skall byggas utan även bron över Sundet. Då blir det bekvämare för resenärerna att fara till Saltholm än till det mer avlägset belägna Sturup. Det kan inte, herr Arne Pettersson, vara särskilt trevligt om ett flygfält som kostat 100 miljoner kronor efter kanske sju till åtta år blir övergivet av trafiken. Det måste i så fall vara en felinvestering. Det är alldeles riktigt att bullerstörningar förekommer, särskilt från jetflygplan. Jag vill inte skriva under på att de vanliga propellerplanen vållar olidiga störningar som herr Arne Pettersson uttryckte sig. Metropolitanplanen, som nu användes, förorsakar relativt litet buller. Det mest intressanta i sammanhanget är att det kan tänkas — ja, det är mycket troligt — att det i fortsättningen kommer att användas plan av typ DC-9-20 eller DC-9-30, som till på köpet lär vara bullersvagare än Metropolitan och liknande plan. Jag tycker inte att det kan vara ur vägen att hela problemet tas upp i större trafikpolitiskt sammanhang. Det är endast detta jag önskar.
Herr talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att det finns två betydelsefulla reservationer i herr Jacobssons anförande. Det kan tänkas, sade herr Jacobsson, att det blir en viss typ av plan, och om vi får en flygplats på Salthom, så inträffar det och det. Så länge vi har att röra oss med hypoteser i dessa hänseenden är jag inte på något sätt lika optimistisk som herr Jacobsson vad beträffar den tidsutdräkt det är fråga om. Jag tror inte ett enda ögonblick att vi om låt oss säga tio år har fått en flygplats på Saltholm som kan ersätta Bulltofta. Sedan bara ett par ord om bullerpro blemet. Hur man upplever bullret i Malmö beror på var i staden man vistas. Jag både bor och arbetar under bullermattan. Vanliga propellerplan gör det omöjligt att samtala i Folkets hus i Malmö. Om det pågår ett sammanträde där, måste det göras ett avbrott till dess herr Jacobsson och jag har flugit förbi. Vidare kan noteras att vi redan nu har besvärligheter med att jetplan som skulle ha landat på Kastrup måste tas ner på Bulltofta. Bullret är olidligt, herr Jacobsson, när dessa plan kommer på olämplig tid, vilket vi tyvärr får uppleva då och då. Jag tycker att vi inte skall fördröja den här frågan ytterligare. Med omtanke om malmöborna tror jag att vi tvärtom bör försöka forcera flygplatsbygget i Sturup.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

Herr talman! Jag har delat utskottets uppfattning i dess skrivning kring ett par motioner som berör isbrytarfrågan. Men kammarens ärade ledamöter känner mycket väl till att jag under årens lopp har agerat i denna fråga. När det nu inte föreligger några reservationer eller liknande, vill jag emellertid understryka behovet av att hamnutredningen så snart som möjligt tar upp åtminstone de delproblem som ligger i frågan om det framtida norrländska hamnoch sjöfartssystemet. Först när vi har detta klart, kan vi på nytt ha underlag också här för en bedömning av hur vi skall ha det med den svenska isbrytarflottans kapacitet osv. Det är därför som det föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, och jag yrkar bifall till detsamma.

När kammaren i dag skall behandla universitetsväsendet tycks båda de ansvariga statsråden vara här. Jag tycker det är glädjande ur riksdagens synpunkt, att man anser det förenligt med sina intressen att befinna sig i riksdagen när ens egen huvudtitel blir behandlad. Jag skulle, herr talman, vilja göra några allmänna reflexioner på denna punkt och även några kommentarer till den reservation som har avgivits.

Det är inte orealistiskt att antaga att antalet universitetsoch högskolestuderande redan om ett tiotal år överstiger 100 000.» År 1965 behandlades åter frågan om nya riktlinjer för universitetsoch högskoleväsendets utbyggnad fram till början på 1970-talet. Som kammaren förmodligen erinrar sig beslöts då, att maximigränsen skulle vara 87000 studerande i början på 1970-talet. Vi framförde den gången i stort sett samma Synpunkter, och om jag inte minns alltför fel var synpunkterna gemensamma för alla de tre borgerliga partierna. Vilket recept ville man då rekommendera för att klara dessa frågor? Jo, den totala tillströmningen skulle klaras med fasta studiegångar, med utspärrning av studenterna och med starkt beskurna kurser. Beträffande fördelningen av studerande på de olika utbildningslinjerna hade man då i propositionen angivit vissa riktmärken. Två och ett halvt år efter den reformens genomförande — det är inte mer än knappt halva planeringstiden som gått — kan vi likväl konstatera att alla farhågorna blivit besannade, och dessvärre även överträffats. För det första torde det totala antalet studerande nu överstiga det maximital som vi räknade med skulle vara möjligt att uppnå år 1972. För det andra lär den mirakelmedicin som hette fasta studiegångar vara färdigblandad först hösten 1969. Om det är en riktig medicin eller ett kräkmedel återstår att se. När det gäller dimensioneringen mellan de olika utbildningslinjerna kan det väl utan vidare konstateras att den inte endast avviker från regeringens riktmärken — det hade kanske inte gjort så mycket — utan vad värre är i ganska väsentlig omfattning avviker även från arbetsmarknadens behov. Jag har, herr talman, velat göra denna lilla historieskrivning för att visa att det sannerligen inte har saknats varnande röster i denna debatt. Regeringen har emellertid inte velat lyssna på dem. Regeringen säger i många andra sammanhang, att den måste vara med och planera för att det inte skall gå på tok. På detta område har ju regeringen det fulla och ensamma planeringsansvaret inför riksdagen. Inte ens de mest välvilliga bedömare torde kunna ge regeringen annat än ett klart underbetyg för dess handläggning av dessa frågor. Det är så mycket smärtsammare att konstatera eftersom de som drabbas av följderna av regeringens försummelser är alla de tusentals aningslösa studenter, som efter examen måste konstatera att arbetsmarknaden inte kan erbjuda någon anställning som någorlunda motsvarar deras kunskaper. De tre huvudproblem som vi har att diskutera i dag är följande. För det första: Hur skall vi dimensionera den högre undervisningen totalt, så att alla de som i det gymnasiala utbildningsväsendet har förklarats kompetenta till högre studier också har möjlighet att få tillträde till sådana? För det andra: Hur skall vi balansera expansionen mellan de olika utbildningslinjerna och hur skall vi organisera själva utbildningen, så att den blir meningsfylld och i ordets bästa mening så matnyttig som möjligt? Och för det tredje: I vilken omfattning och i vilken takt är arbetsmarknaden beredd att ta emot den högre utbildade arbetskraften? Alla dessa tre frågor måste givetvis tas upp i den planerade utredningen. Med hänsyn till den snedvridning, som redan har skett och som vi i dag kan konstatera, måste utredningsarbetet bedrivas med allra största skyndsamhet. Såvitt jag vet skriver man i utbildningsdepartementet just nu anvisningarna för den nya utredningen, samtidigt som man funderar över vilken form den skall ta. De två modeller som man väl kan arbeta efter är antingen att tillsätta en blandad parlamentarikeroch expertkommitté eller att tillsätta en expertkommitté som sedan får följas av en parlamentarikergrupp. Att i denna utomordentligt viktiga fråga helt utelämna parlamentarikerna torde inte vara någons mening, därom är vi väl alla överens. Den punkt beträffande vilken meningarna kan vara delade gäller således om parlamentarikerna skall ingå i utredningen redan från början. Den reservation som den borgerliga gruppen gemensamt har ställt sig bakom har velat uttrycka den meningen att utredningen måste bedrivas med allra största skyndsamhet. Den bästa vägen att uppnå ett snabbt resultat är att låta parla Ang. den högre utbildningen mentarikerna ingå i gruppen redan från början. Man kan naturligtvis fråga vad vi gör under tiden. Det tar dock en viss tid innan utredningen kan vara färdig med sina förslag och innan en proposition kan läggas fram. Skall vi godta en fortsatt snedvridning av intagningen till de olika utbildningslinjerna? Och vad gör vi om arbetsmarknaden inte kan svälja den snabbt växande tillströmningen av den utbildade arbetskraften? Det vore värdefullt om statsrådet Moberg ville framlägga sin syn på dessa två frågor. Herr talman! Så omfattande som utbildningshuvudtiteln är kan det ibland vara svårt att under den allmänna motionstiden bevaka alla detaljer. I en artikel i Handelstidningen den 11 mars påpekar professor Segerstedt, att statsrådet Moberg föreslår att 108 tjänster som universitetsadjunkter skall inrättas. Konsekvensen härav blir givetvis, att motsvarande antal assistenttjänster blir indragna. Ja, icke enbart motsvarande antal, utan ett 140-tal torde komma att dras in. Detta är utan tvivel en påtaglig nackdel för de unga forskarna. Denna förändring vidtar man ungefär samtidigt som man har aviserat att propositionen om forskarutbildningen skall läggas fram. Jag skulle vilja fråga statsrådet Moberg: Var det nödvändigt att vidta denna åtgärd parallellt med att man skriver en proposition i ärendet? Vi kanske skulle kunna få ett besked i dag. Jag tycker att det kan vara på tiden ur riksdagens planeringssynpunkt. Får vi propositionen om forskarutbildningen i vår? Herr talman! Jag skall ta upp en annan fråga, som kan vara nog så intrikat. Det torde väl inte ha undgått så många, som har sysslat med universitetsoch högskolefrågorna, att klimatet mellan universitetskanslersämbetet och lärosätena märkbart har svalnat under de år som har gått och att detta klimat är ganska frostigt vid det här laget. Läro sätena tycks betrakta universitetskanslersämbetet allt mera som departementets förlängda arm och allt mindre som sitt eget organ och språkrör. Det är en mycket beklaglig utveckling, och den synes bottna i olika uppfattningar om vilka uppgifter och vilken status universitetskanslersämbetet egentligen har. Herr talman! Detta var några allmänna reflexioner och de frågor jag skulle vilja ta upp på denna punkt. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen vid punkten 2.
Herr talman! Jag kan till vissa delar — jag understryker, herr talman, orden till vissa delar — instämma i vad herr Wallmark nyss har sagt. Jag kan också till vissa delar instämma i vad utskottsmajoriteten anför. Utskottsmajoriteten och reservanterna har nämligen samma uppfattning om hur betydelsefull denna fråga är. Vi säger på bägge hållen: »Otvivelaktigt är det synnerligen väsentliga och också svårlösta problem som det här är fråga om.» Vi är också överens om att den utredning som skall tillsättas måste arbeta så skyndsamt som det över huvud taget är möjligt. Jag håller med herr Wallmark om att den högre utbildningens situation är synnerligen beklaglig.

Det var vid ett tillfälle en debatt i andra avdelningen, då vi hade ett besök av någon som gjorde gällande, att det ju inte spelar så förfärligt stor roll om man har kunskaper som man kanske inte har direkt användning för — det var ju ändå liksom en angenäm börda att bära på.

Det nämndes vid något tillfälle att man i Amerika hade tiotusentals chaufförer med en utbildning motsvarande filosofie magisterexamen i Sverige. Jag tror inte att dessa taxichaufförer som forslar folk från den ena änden av New York till den andra känner någon stor glädje över sin fil.mag.-examen. De menar nog — liksom många redan nu i Sverige — att de blivit lurade av samhället. Man hade inte gjort klart för dem vilka möjligheter som erbjöds dem i framtiden. Men det är ju inte bara de studerande, utan det är många andra saker som kommer in i detta sammanhang. Det är exempelvis studiemedlen. Är det inte ett slöseri med studiemedel, om man inte når de resultat som avsågs när man gjorde denna investering? I ett TV-program i går kväll fick vi veta, att de studerandes skuldbörda hade fördubblats på en kort tid trots den studiehjälp som numera utges. I detta sammanhang har vi ytterligare en besvärlig sak att tänka på: Hur skall vi dimensionera byggandet när det gäller universiteten? Vi har snart att behandla också det ärendet i kammaren. Det har riktats mycket kritik mot den långsamma utbyggnaden av frescatiområdet. Men rätt som det är kommer vi kanske att vara glada över att det gått så långsamt och att vi inte byggt så mycket i Frescati, som man ursprungligen tänkte sig, ty vi blir kanske tvingade att vidta åtgärder. Arbetsmarknadssituationen blir kanske sådan att det kommer att finnas gott om utrymme för de studenter som verkligen ger sig på universitetsstudier. Jag menar alltså som herr Wallmark att denna stora fråga måste utredas och utredas skyndsamt. Vi reservanter tror att det går fortare, om man redan från början låter parlamentarikerna komma in i sammanhanget och inte gör så att man först har en expertutredning och sedan, när den är klar, lägger fram den för parlamentarikerna som då skall ta ställning. Som jag ser saken är det två väsentliga ting som måste ske i den svåra situation som vi har hamnat i.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

Herr talman! Jag vill här först uttrycka min tillfredsställelse över att vi har både statsrådet Palme och statsrådet Moberg närvarande. Jag tycker det är mycket tacknämligt, eftersom det är en ytterst allvarlig fråga som här diskuteras, en fråga som — om vi skall vara ärliga — har kommit över oss ganska oväntat. Man kan säga att alarmerande uppgifter om en begynnande arbetslöshet inom akademikeryrkena har skymtat i pressen och kommit till synes på andra sätt. Man har i tidningarna skrivit om svårigheter för ingenjörer av olika grader att få arbete. Man har talat om ingenjörer som brevbärare, tidningsbud och skogsarbetare m.m. Detta är givetvis ytterst deprimerande för de unga studerande, som redan är en god bit på vägen och som lagt ned mycken tid för att nå sina studiemål. Jag vill först säga att arbetssituationen, som jag antydde i början, uppenbarligen snabbt växlat bild från brist till överskott på flera områden. Jag kan nämna att vi för ett par år sedan hade svårigheter att få lärare. Bristen på lärare i svenska i kombination med moderna språk medförde att under de senaste fem åren i genomsnitt mellan 52 och 60 procent av tillsatta icke-ordinarie helterminstjänster måste fyllas med reservkrafter utan föreskriven utbildning. För samtliga lärarkategorier var höstterminen 1967 motsvarande procenttal 36, men ett år tidigare beräknades bristen vara 3 procent högre. Tydligen är vi alltså på detta område snabbt på väg mot en mättad marknad. Detta understrykes även starkt när man tar del av studerandesiffrorna innevarande läsår i jämförelse med siffrorna för bara några år sedan. Nettoantalet nyinskrivna studenter vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna var 3900 höstterminen 1962. Höstterminen 1965 var siffran 7 300, därav 3900 för samhällsvetenskap. Höstterminen 1967 beräknade statistiska centralbyrån nettoantalet nyinskrivna till 4 800 vid de humanistiska fakulteterna och ca 6 300 vid de samhällsvetenskapliga. Om vi jämför dessa siffror med propositionen nr 4 1967 om reformerad lärarutbildning, angav den dåvarande ecklesiastikministern där behovet av lärarintagning vid lärarhögskolorna till ca 2300 studerande. Samma bild av antalet studerande enligt gjorda beräkningar i förhållande till nuläget får man, om man försöker uppskatta det från andra utgångslägen. Många ungdomar och föräldrar ser alltså ganska bekymrat på framtiden. Det kan anföras ytterligare exempel på den föreliggande situationen. Jag har mig bekant att en datamaskinfirma i en stad som jag väl känner till härförleden annonserade efter två sommarpraktikanter. Firman hade naturligtvis räknat med att få någon gymnasiestuderande som praktikant. Vad blev resultatet av annonsen? Man fick 350 sökande, däribland flera universitetsstuderande! Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Både den enskilde och samhället har, herr talman, ett uppenbart intresse av att undvika missriktad utbildning och därmed förspilld studietid. Jag kan i detta avseende helt instämma med de båda föregående talarna. Jag tror — och många studerande har nog samma uppfattning som jag — att det hade varit välgörande med en effektivare studierådgivning och studievägledning. Det är mycket angeläget med yrkesvalet. En kurativ verksamhet med den rådgivning, som de studerande för närvarande får, är helt otillräcklig. Jag vet mycket väl att statsverkspropositionen innehåller förslag om ett ökat anslag på denna punkt, men det räcker inte. Jag tror att denna studierådgivning måste effektiviseras på ett markant sätt. Jag vill sedan bara ge uttryck åt ytterligare en synpunkt. Det gäller här kanske mina egna funderingar, men jag tror att min uppfattning delas av flera. Grundfelet är kanhända att en alltför hög procent av eleverna i grundskolan väljer de teoretiska studievägarna. Detta beror enligt min mening på frånvaron av en möjlighet till yrkesskoleutbildning, som så att säga är tillräckligt attraktiv för ungdomarna. Jag vill även i detta sammanhang säga, att jag mycket väl vet, herr talman, att skolreformerna varit många och betydande under 1960-talet, och jag vill därför inte precis att mitt påpekande skall uppfattas som någon kritik mot regeringen i detta hänseende. Vi kan nog i detta sammanhang konstatera att reformprogrammet varit fullt, även om det på grund av brist på resurser icke kunnat vara helt. Vi hoppas att det där | för snart lägges en proposition om yrkesutbildningen på riksdagens bord. Det har sagts att en utredning är signalerad. Jag vet att herr statsrådet Moberg också har antytt detta i ett svar på en fråga i andra kammaren — och det är gott och väl. Men jag tror liksom de båda föregående talarna att det med hänsyn till den stora betydelse, som denna utredning måste få, är mycket angeläget att det blir en parlamentarisk utredning. Jag vill därför kraftigt instämma i yrkandet om bifall till den reservation, som avgetts på denna punkt och i vilken kräves en parlamentarisk utredning. Vi hoppas också att det dessförinnan skall kunna vidtas åtgärder, som så att säga verkar litet snabbare än en utredning, och jag vill med detta också antyda att jag med intresse skall emotse vad herr statsrådet på denna punkt har att förtälja kammaren.
Herr talman! Eftersom herr Wallmark flera gånger har uppmanat mig att stiga upp i talarstolen, ser jag mig nödsakad att säga några ord. Vad är det vi diskuterar? Jo, det är frågan om högre utbildning och forskning. Utskottet är enigt på alla punkter som rör anslag och politik. På en liten punkt som kommer upp senare finns en viss skiljaktig uppfattning, nämligen om en professur i geriatrik. Beträffande den av regeringen bebådade utredningen om politiken på 1970 talet finns också den skillnaden i uppfattningen mellan de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna i statsutskottet, att de förra vill att utredningen skall ha en parlamentarisk sammansättning. Det är hela skillnaden i denna viktiga del av huvudtiteln. Vad föranleder det för kommentarer från herr Wallmark och två andra talare? Jo, man försöker inge kammaren intrycket att den högre utbildningen står inför en katastrof. Det är ganska egendomligt, herr Wallmark, att försöka skapa panik om ting varom båda kamrarna varit eniga åtskilliga gånger. Jag vill erinra om att när riksdagen år 1960 tog den första femårsplanen för universitetens och högskolornas utbyggande var det allmän uppslutning kring regeringens grepp, nämligen att i stort sett mer än tidigare arbetsmarknadsanpassa den högre utbildningen, vilket den gången var något av en sensation. Man hade inte tidigare vågat närma sig universiteten med kravet: utbilda studenterna efter arbetsmarknadens behov! Det gjorde man den gången på basis av universitetsutredningens betänkande, och det var enig uppslutning kring det. Man fullföljde denna politik åren 1963 och 1965, då riksdagen tog den andra femårsplanen för universitetsväsendets utbyggande. Den innehöll i princip inget nytt, utan var en fortsatt satsning på den högre utbildningen som något för nationen utomordentligt väsentligt. Man var enig om att så långt de ekonomiska och personella resurserna räckte bygga ut de spärrade utbildningslinjerna. I övrigt var man i riksdagen ense om att de fria fakulteterna, trots de påtagliga risker som förelåg till ett starkt tryck på dem, alltfort skulle vara fria, därför att man bedömde den högre utbildningen vara så viktig för vår ungdom att kunna få. Vad är det som har hänt? Jo, det har uppstått vissa tendenser till mättnad på arbetsmarknaden. Vad betyder det? Det betyder att vi på lärarområdet och på andra områden för första gången på åtskilliga år fått tecken som tyder på att vi klarar bristen på arbetskraft. De borgerliga har i valrörelse efter valrörelse sagt ifrån att regeringen sköter utbildningen uselt, därför att det är en sådan enorm brist på lärare. Nu har vi utbildat så många lärare, att vi skymtar balans på den arbetsmarknaden. Då får vi omedelbart höra att detta är utom ordentligt farligt — trots att vi skapar en situation som innebär att arbetsgivarna och kommunerna kan få folk till sina tjänster. Det har talats mycket om arbetslösa civilingenjörer. Mig veterligt utgör arbetsmarknadsmyndigheternas uppgifter om arbetslösa civilingenjörer 15 personer. Det är den statistik jag har kunnat utläsa — alltså bara 15 stycken. Det tas till intäkt för skildringar som närmast ger intryck av att vi har att vänta ett ingenjörsproletariat. Det är skräckskildringar. Jag vill erinra kammaren om att Europas forskningsministrar för några veckor sedan höll ett möte i Paris, där de diskuterade europeisk forskning och vad som kunde göras för att något komma ikapp det försprång som Förenta staterna har på forskningens område. Man var rörande enig om att en av de väsentligaste uppgifterna i det sammanhanget var att utbilda mer folk — fler tekniker, fler naturvetare och över huvud taget satsa mer än hittills på högre utbildning. Det är den bilden man får när man vänder sig till dem som diskuterar de stora problemen i samhället av i dag. Jag har alltså, herr talman, uppriktigt sagt blivit förvånad över den ton, som de föregående talarna har använt i diskussionen om huruvida vi skall göra den kommande utredningen så sammansatt, att parlamentarikerna skall ingå eller icke. Låt mig mot den bakgrunden svara på ett par konkreta frågor såsom de är ställda här i debatten. Herr Wallmark tar upp frågan om vilka konsekvenser inrättandet av universitetsadjunktstjänsterna får för antalet assistenter vid universiteten. Såsom är klart redovisat i denna liksom i tidigare propositioner, så innebär införandet av adjunktstjänsterna att vi kan få ett utbildningsjobb utfört med färre antal personer. Men vi har sagt oss, och det har alla varit överens om — att när vi gör det skall vi också, här anknyter jag till herr Larssons inlägg — se till att det skapas utrymme inom anslagens ram för ökad studierådgivning. Vi räknar med att de insatser och de förändringar vi gör i fråga om tilldelningen av assistenttimmar vid de filosofiska fakulteterna till s.k. övrigt arbete skall möjliggöra för myndigheterna att inom ramen för de resurser riksdagen ställt till förfogande få fram 40—50 studierådgivare till, som aktivt kan gå ut och vägleda de unga studenterna. Detta har jag funnit vara en alldeles utomordentlig omfördelning av resurserna, och jag kan inte se att däri ligger någon större risk för universitetsverksamheten. Sedan påstår herr Wallmark, att relationerna mellan universitetskanslersämbetet och universiteten har undergått påtagliga försämringar. Varpå grundar herr Wallmark det påståendet? Mig veterligt sköter universitetskanslersämbetet sitt svåra uppdrag till full belåtenhet. Självfallet uppstår det inom detta som inom alla andra områden friktioner, där somliga tycker att den överordnade myndighetens beslut och förslag inte passar honom eller henne, men i stort sett är det, såvitt vi i regeringen kan förstå, ett utomordentligt gott samarbete mellan kanslersämbetet och universiteten. Till slut frågar Wallmark, och den frågan har ställts även av andra talare: Hur skall regeringen göra när det gäller den här utredningen? Som tidigare har sagts offentligt kommer regeringen mycket snart att sätta i gång översynen av vår politik under 1970-talet i fråga om den högre utbildningen och forskningen. Direktiven är under utarbetande, och jag kan väl hoppas att vi inom en månad har en utredning sjösatt. Dess sammansättning kommer att bli den för uppgiften lämpligaste.